Herr talman! Med hänvisning till argumenteringen vid debatten den 28 april yrkar jag bifall till motion 1981/82:2231.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

Herr talman! Nästan alla är ense om att den svenska valutakontrollen har stora brister. De verkligt stora bristerna föreligger i fråga om betalningarna från utlandet. Svagheterna i betalningsbalansstatistiken har lett till att underlaget för den ekonomiska politiken är bristfälligt, att tjänsteexporten i ökande omfattning inte registreras och att vi fått restposter på kapitalbalansen, som tyder på en okontrollerad kapitalexport. Mot den här bakgrunden vill socialdemokraterna skärpa tillämpningen av valutakontrollen. Denna skärpning kan ske genom att kravet på valutaanmälning görs heltäckande. På det sättet kan betalningsbalansstatistiken förbättras, och vi får reella möjligheter att kontrollera valutaregleringens efterlevnad. Den datatekniska utvecklingen gör att den föreslagna skärpningen inte medför ökad byråkratisering. Det föreslagna systemet blir både överblickbart och rationellt. Finansutskottets socialdemokrater ställer sig bakom två motioner av Lennart Pettersson som gäller svenska företags investeringar i utlandet och tillstånd för utlänningar att köpa aktier i svenska företag. Under senare år har svenska företags investeringar i utlandet ökat kraftigt samtidigt som investeringsutvecklingen i Sverige varit klart negativ. Vi kan notera att de svenska storföretagens sysselsättning läggs utomlands, i en tid då industrisektorn minskar och arbetslösheten i Sverige ökar. Skall vi häva landets ekonomiska kris och nå målet full sysselsättning, är det nödvändigt att svenska företags produktiva investeringar i större utsträckning görs i Sverige. Mot bakgrund av Sveriges otrygga valutaläge och de stora valutaströmmar som de här investeringarna ger upphov till bör riksbanken ompröva sitt beslut att inte längre pröva svenska direktinvesteringar i utlandet från betalningsbalanssynpunkt. Vidare bör regeringen försöka förmå de svenska storföretagen att lägga en större del av sina investeringar i Sverige. Sedan 1979 har antalet tillstånd till försäljning av svenska aktier till utlandet ökat kraftigt, vilket framgår av den socialdemokratiska reservationen. Detta är betänkligt av två skäl. För det första etableras nu en ny praxis Nr 140 innan utredningen på valutaregleringens område är klar. För det andra ligger Torsdagen den det i nationens intresse att svenska företag i så stor utsträckning som möjligt 6 maj 1982 är i svensk ägo. Det bör i första hand klaras på andra vägar än genom valutareglering, men det är klokt att ha valutaregleringen kvar så att man får Valutaregleringen, rådrum i dessa ärenden. m.m. För att vi även i framtiden skall kunna bevara den handlingsfrihet som en svensk kontroll över storföretagen innebär bör riksbanken återgå till den restriktiva praxis som gällde under den socialdemokratiska regeringstiden, när det gäller tillstånd för utlänningar att köpa aktier i svenska företag. Socialdemokraterna i finansutskottet har ställt sig bakom en motion, där Margareta Palmqvist m.fl. föreslår att bottenlån till vissa lokaler skall prioriteras. Vi socialdemokrater vill att prioriterade bottenlån skall kunna lämnas i samband med nybyggnad i saneringsområden. Den här vägen kan man stimulera en önskvärd stadsförnyelse. Det låga bostadsbyggandet under senare år gör det möjligt att utvigda den prioriterade sektorn. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som fogats till finansutskottets betänkande 1981/82:25.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i de motioner som nu behandlas yrkat på skärpta åtgärder mot kapitalflykten och en skärpt tillämpning av valutalagstiftningen. Vi yrkar också att riksdagen skall uttala att riksbanken omprövar sitt beslut att inte längre pröva företagens direktinvesteringar utomlands mot bakgrund av effekterna på betalningsbalansen. Vår allmänna åsikt är att valutaregleringen och valutaförordningen tillämpas väl rundhänt. Detta har medverkat till en utomordentligt kraftig ökning av svenska storföretags direktinvesteringar i utlandet.

Den summan överstiger de investeringar som under samma år gjordes inom hela industrin i Sverige, som bara var 18 miljarder kronor. De stora företagen gjorde alltså större investeringar utomlands än i industrin här hemma i Sverige. Jag måste fråga utskottets talesman: Anser finansutskottets majoritet verkligen att detta är en sund och naturlig utveckling, som bör fortsätta? Den här kapitalexporten får till följd att många arbetstillfällen etableras utomlands, samtidigt som arbetslösheten inom industrin här hemma ökar. 69 Under hela 1970-talet skapades ungefär 100 000 nya arbetstillfällen utomlands i de svenskägda företagen, medan ungefär samma antal arbetstillfällen föll bort inom industrin hemma i Sverige. En fortsatt ökning av industriinvesteringarna utomlands och en minskning här hemma kommer med största sannolikhet att ge minst samma resultat under 1980-talet. Det blir alltså en ödeläggelse av svensk industri, som i varje fall vi inte vill ta ansvaret för. I en rapport till TCO-kongressen i år konstateras att möjligheterna till kontroll av utlandsinvesteringarna utnyttjas för sparsamt, och man understryker att det behövs en medveten politik på detta område. TCO-materialet visar också att utlandsinvesteringarnas andel av de totala investeringarna har tenderat att öka under senare år, vilket också bekräftas av den jämförelse som jag inledningsvis gjorde och som gällde fjolåret.

Man efterlyser samarbete med andra myndigheter, företrädesvis skattemyndigheter och kronofogdar, och personalen har också tagit egna initiativ för att visa att det går att agera även med nuvarande regler. Utskottet behandlar motionerna summariskt och anser att riksdagen inte bör uttala någonting om en skärpt tillämpning av valutalagstiftningen, därför att valutakommitténs arbete ännu inte är slutfört. Det tycker jag liksom den föregående talaren är en oriktig, ja, en otillåtet slapp inställning till detta viktiga problem. Vi anser från vpk att man i varje läge bör göra allt som är möjligt för att minska utförseln av kapital och göra någonting åt det faktum att alltmer av industrins investeringar hamnar utomlands. I detaljfrågan, att riksdagen bör uttala att riksbanken åter skall pröva utlandsinvesteringarna mot effekterna för betalningsbalansen, hävdar utskottet att en sådan åtgärd skulle få ringa betydelse och att det därför inte finns något motiv för ett sådant uttalande. När man vet att kampen om varje arbetstillfälle är hård här i landet och när man vet att det är svårt att skapa nya arbetstillfällen, måste varje utlandsinvestering som sker granskas kritiskt. Och det finns, herr talman, absolut ingen anledning att inte granska investeringarna också från bytesbalanssynpunkt, som man har gjort under tidigare år. Vad gäller den med detta problem sammanknutna frågan om uppköpen av svenska företag och aktier i svenska företag har jag samma kritiska inställning som den föregående talaren. Detta problem och speciella yrkanden har vpk tagit upp i en motion till en regeringsproposition, som så småningom skall behandlas här i kammaren. Jag begränsar mig därför i dag till att yrka bifall till motionerna 1567, 1580 och 2425 i de delar de behandlas i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till finansutskottets Torsdagen den hemställan i betänkande 25 i alla dess delar. I fortsättningen skall jag & maj 1982 begränsa mig till några korta kommentarer i de fyra avsnitt där utskottet inte prioriterade bottenlån till vissa lokaler, för vilka sådana lån nu inte utgår, skall kunna lämnas i samband med nybyggnad i saneringsområden. Enligt nuvarande regler gäller att det ankommer på riksbanken att pröva denna typ av frågor. I motionen föreslås alltså att riksdagen skall ge riksbanksfullmäktige till känna en mening i linje med motionens förslag. Civilutskottet har yttrat sig i denna del, varvid man framför uppfattningen att den typ av lokaler som faller utanför det nu prioriterade området från bostadspolitisk synpunkt inte har sådan angelägenhetsgrad att en ändring är motiverad. De s.k. icke belåningsbara lokaler det gäller är t.ex. teatrar, biografer, större simhallar, hotell, större bibliotek, större samlingslokaler, skollokaler, kontorsoch industrilokaler eller sjukvårdsinrättningar. Finansutskottet har inte funnit fog för annan uppfattning än civilutskottet i själva sakfrågan. I civilutskottets yttrande lämnas därtill en bra redogörelse över bostadslånereglernas utveckling och uppbyggnad. Det är sannerligen en ganska lång och djup erfarenhet som ligger till grund för de regler som vi nu arbetar efter. Det kan därför ifrågasättas om det är nödvändigt och lämpligt att riksdagen griper in i riksbankens bedömningar i ett läge, där kreditmarknaden är lättare och lånen billigare än på mycket länge. Nästa avsnitt berör ett antal motioner om valutaregleringen. I motionerna tas upp frågor som rör förslag om skärpt valutakontroll, tillståndsgivningen till försäljning av svenska aktier utomlands, svenska företags investeringar i utlandet och obligatorisk valutaanmälan för betalningar från utlandet. Vid bedömningen av motionsförslagen måste vi ta all hänsyn till att valutakommitténs arbete med översyn av valutaregleringen och valutalagstiftningen beräknas vara slutfört i år. Det vore säkerligen olyckligt att föregripa kommitténs överväganden och förslag i ett läge, där vi inte ser några påtagliga olägenheter med nuvarande tillämpning av gällande valutalag. Det är t.o.m. så att den utveckling som pågår till vissa delar är klart positiv. Jag tänker då på utlandets intresse för svenska aktier, genom vilket vi har tillförts välkommet riskkapital. Det är inte så som påstås i socialdemokraternas reservation, att det är ett nationellt intresse att fullt ut behålla . svenska storföretag i svensk ägo. Däremot är det ett intresse att behålla kontrollen över dem. Men det är en helt annan sak. I övrigt vill jag instämma i att det kan vara intressant att så småningom gå över till databehandling av valutaanmälningarna så som förordas i motion 1652. Men här pågår ju redan en undersökning inom riksbanken i samarbete med valutabankerna. Om fördelarna överväger nackdelarna i ett sådant system har vi det säkert i funktion inom kort. Med denna kommentar vill jag yrka avslag på motionerna. fortsatt valutareglering. Beträffande motiven hänvisar jag till min tidigare plädering. Det gäller framför allt att vi inte bör föregripa den 1977 tillsatta valutakommittén som arbetar med en fullständig översyn av valutaregleringen och valutalagstiftningen. När det gäller motion 2425, yrkande 1, vill utskottet erinra om att bytesbalanskriteriet spelar endast en ringa roll som återhållande faktor vid valutastyrelsens prövning av investeringarna utomlands.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
Herr talman! Jag vill göra två kommentarer till Rolf Anderssons inlägg. För det första: Den borgerliga utskottsmajoriteten avvisar flera av de socialdemokratiska motionerna med hänvisning till pågående utredning, men vi socialdemokrater kan inte acceptera det argumentet, eftersom det nu etablerats en ny praxis innan utredningen är klar med sitt arbete. För det andra: Vad vi nu upplever i Sverige är en ekonomisk kris med industriell stagnation, där arbetstillfällen försvinner inom industrin. Men samtidigt ökar de svenska industriföretagens investeringar i utlandet. Med nuvarande utveckling är svensk industris investeringar utomlands snart lika stora som de satsningar som görs i Sverige. Då är det både logiskt och nödvändigt att kräva att svenska företag ökar sina investeringar i Sverige och att vi behåller kontrollen över de svenska företagen. Hur detta skall ske har vi visat på i de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Jag tyckte inte att det fanns någon argumentering alls i Rolf Anderssons inlägg som styrkte finansutskottets ståndpunkt. Vad gäller frågan om jämförelsen mellan investeringar i utlandet och investeringar i den svenska industrin är det ju faktiskt redan så, som jag påpekade i mitt första anförande, att investeringarna i svenskägda företag utomlands under fjolåret torde ha varit större än samtliga svenska investeringar i industrin här hemma. Första siffran är 20 miljarder, den andra 18 enligt nationalbudgeten. Jag väntar fortfarande på svar från utskottets talesman: Anser utskottet och anser den nuvarande regeringen och de partier som står bakom regeringen att detta är en sund och naturlig utveckling? Skall den utvecklingen få fortsätta? Tittar vi på vad som hänt i år, visar det sig att tillstånden från riksbanken till svenska direkta investeringar i utlandet ytterligare har ökat. Siffran för januari-mars i fjol var 1 103 milj.kr. Nu är siffran 1 208 milj.kr. Samtidigt har tillstånden till upplåning i utlandet ökat från 4,5 till över 7 miljarder Nr 140 kronor. Torsdagen den Det har alltså skett en ytterligare mycket stark ökning av investeringarnai maj 1982 svenska företag utomlands, medan investeringarna som bekant stagnerar i den svenska industrin. Vi menar att detta måste man göra någonting åt. Det skulle också vara mycket värdefullt att få en kommentar från finansutskottets sida till den mycket ampra kritik som tjänstemännen inom riksbanken har riktat mot riksbankens sätt att sköta valutakontrollen. I sin facktidning ställer personalen frågan vad riksbanken gör mot valutaflykten och kräver skärpta åtgärder. Sedan noterade jag att Rolf Andersson inledningsvis talade om att det var ett intresse att behålla kontrollen i svensk ägo över svenska storföretag. Gäller detta också, Rolf Andersson, Wasabröd i Filipstad? Och vad motiverar i så fall regeringens åtgärder vad gäller det företaget?
Herr talman! De svenska investeringarna i utlandet är en osund utveckling, sägs det. Det behöver inte alls vara så. De svenska storföretagen är ofta storinternationella företag och Sverige är ett land som är mer internationellt beroende än kanske något annat land. Vi kan bara nämna en sådan sak som att vi representerar 0,2 90 av världens befolkning men har nära 2 20 av den totala världshandeln, vilket indikerar att Sverige kanske är det sista land som på olika sätt skall stänga sina gränser. Av den anledningen bör vi nu avvakta valutakommitténs betänkande, när det ändå ligger så nära. Vi får se vilka överväganden man har gjort där, och därefter får vi ta upp debatten.
Herr talman! Det är naturligtvis inte obekant för Rolf Andersson att utrikeshandel mycket väl kan förekomma utan att man gör stora direktinvesteringar i utlandet. Det är t.o.m. så att det kan finnas ett motsatsförhållande mellan de bägge företeelserna. Blir investeringarna utomlands i svenskägda företag mycket stora, så kan det komma att minska den svenska utrikeshandeln. Nu svarade Rolf Andersson väldigt undanglidande på min fråga och sade att investeringar utomlands ”behöver” inte vara osunda. Men hur bedömer man från finansutskottets och regeringspartiernas sida den faktiska utvecklingen på det här området under fjolåret? Investeringarna i svenskägda företag utomlands uppgick alltså till ca 20 miljarder kronor, medan investeringarna hemma i den svenska industrin bara var 18 miljarder kronor. Är detta ett sunt förhållande eller är det ett osunt förhållande, som man måste försöka ändra? Det är detta som är den viktiga frågan. Är det ett osunt förhållande, som man vill försöka ändra, måste man ju vidta några åtgärder för att begränsa den stora kapitalexporten, såsom vi har krävt i våra
Herr talman! Får jag då precisera mig till att svenska utlandsinvesteringar kan vara sunda. De kan t.o.m. vara helt nödvändiga för svenska företag. Det är med all säkerhet så, att det finns svenska företag som inte skulle ha ett enda arbetstillfälle i Sverige, om man inte hade sina utlandsinvesteringar.
Herr talman! Jag väntar fortfarande på svar på frågan om finansutskottets och regeringspartiernas bedömning av den här utvecklingen under fjolåret. Är det en sund företeelse, att de svenska storföretagens investeringar utomlands t.o.m. är större än de investeringar som görs hemma, inom den svenska industrin? Detta är ju realiteter, och det är detta vi måste ta ställning till och ha en uppfattning om. Har inte regeringen eller finansutskottei någon uppfattning om den utvecklingen?
Herr talman! Investeringarna är enligt finansutskottets bedömning inte av den storleken eller karaktären att vi har anledning att nu föregripa valutakommitténs betänkande, som kommer ganska snart.
Herr talman! Nu finner jag att jag måste tolka finansutskottets och regeringspartiernas ståndpunkt så, att de tycker att det har varit en bra och gynnsam utveckling att antalet arbetande inom den svenska industrin har minskat med 100 000 arbetande under 1970-talet, medan antalet har ökat ungefär lika mycket i svenskägda företag utomlands. Det visar ju riktigheten i den kritik som har framförts mot regeringens ekonomiska politik och där beskyllningar har riktats mot regeringen, att den medvetet har ökat arbetslösheten här hemma i Sverige. Det påståendet är alltså berättigat.

Herr talman! I motion 1981/82:1165 av Jan Fransson m.fl., som utskottet behandlar i det nu aktuella betänkandet, yrkas på en översyn av den offentliga upphandlingen. Den offentliga sektorns upphandling har hittills endast i begränsad utsträckning använts som ett medel för att uppnå näringspolitiska mål, anser motionärerna. Det finns åtskilligt att vinna på att vidareutveckla den offentliga upphandlingen som ett näringspolitiskt medel. Om de medel som nu används för offentlig upphandling i större utsträckning kunde användas för att stimulera teknisk utveckling kunde många för samhället och för ekonomin positiva effekter uppkomma. Den offentliga sektorn, inte minst den kommunala delen, efterfrågar i stor utsträckning system som kräver en avancerad teknisk utveckling. Det kan exempelvis gälla energiförsörjning, transportsystem, trafiksäkerhet, hälsooch sjukvård, medicinsk teknik och handikapphjälpmedel. På dessa områden är den offentliga sektorn en stor konsument. Den offentliga sektorn lägger ut beställningar till det privata näringslivet på ca 70 miljarder kronor årligen när det gäller varor och tjänster. Det innebär att den offentliga efterfrågan i Sverige för det svenska näringslivet betyder ungefär lika mycket som halva varuexporten. Det är alltså uppenbart att den offentliga upphandlingen kan bidra till att främja utvecklingen i det svenska näringslivet. Så har också skett. Många företag som i dag är ledande på världsmarknaden har genom uppdrag åt svenska myndigheter kunnat utveckla tekniska system, som kunnat säljas också på den internationella marknaden. De stora svenska företagen, som ASEA och LM Ericsson liksom även några byggföretag, har genom uppdrag för staten och kommunerna skaffat erfarenheter och kunskaper som gett dem möjligheter att konkurrera också om internationella uppdrag. Det är alltså viktigt för vårt lands ekonomiska utveckling att vi tar till vara de möjligheter som finns i den offentliga sektorn för att främja den tekniska utvecklingen och därmed produktionen och sysselsättningen i näringslivet. I vårt ekonomiska krisprogram säger vi bl.a.: ”Med den offentliga upphandlingen som medel främjar man det egna näringslivets konkurrenskraft, industriella nyskapande och tekniska utveckling. Detta sker inom ramen för internationella regelsystem, som avser att förhindra att den offentliga upphandlingen får en handelsbegränsande och protektionistisk karaktär. Både den nya Gatt-koden och EFTA-bestämmelserna lämnar emellertid visst utrymme för nationell upphandling i industripolitiska syften. Sverige har inte råd att avstå från att ta till vara dessa möjligheter. Brist på samordning samt regeltillämpningar som främst tillgodoser önskemål om kortsiktig affärsmässighet står i vägen för ett rationellt utnyttjande. Genom statlig medverkan bör en trepartsamverkan etableras där staten finansiellt medverkar till vissa utvecklingsarbeten. Den kommunala sektorn garanterar upphandling och de producerande företagen utfäster sig att producera önskade produkter.” Vi socialdemokrater anser att denna utveckling måste påskyndas, så att myndigheter i stat och kommun ges det stöd som behövs för att åstadkomma en förbättrad teknikupphandling. STU har givits en central roll i sammanhanget. Utvecklingsbolagen har skapats. Förhandlingar pågår beträffande ett gemensamt organ för stat och kommuner som skall underlätta samordnad upphandling. Det är bra. Men, som utskottet skriver i betänkandet, det krävs också att myndigheterna har teknisk och juridisk kompetens och att de har ekonomiska resurser eller garantier för att kunna ta vissa risker. Vidare behövs en samordning mellan olika myndigheter, mellan stat och kommun, mellan statliga organ osv. Enligt vår mening ger de åtgärder som är på gång en alltför splittrad bild, och det är därför nödvändigt att en samlad översyn görs av upphandlingen, främst med syfte att främja teknikupphandling som ett medel för att gynna näringslivets utveckling och därmed också förbättra den offentliga sektorns utveckling. I det nu aktuella betänkandet 28 från finansutskottet motsätter sig den borgerliga majoriteten att en sådan översyn görs av upphandlingen. Man anser att något initiativ från riksdagens sida i den frågan över huvud taget inte är påkallat. Det är i och för sig ett ganska märkligt ställningstagande, eftersom finansutskottet så sent som denna vecka, närmare bestämt den 4 maj, i samband med behandlingen av ett annat betänkande anslöt sig till samma uppfattning som den som framförs i de motioner som kräver en översyn.

Näringsutskottet förutsätter att regeringen tar de initiativ som erfordras för att de samhällsstödda insatserna på teknikupphandlingsområdet sammantagna skall ge största möjliga positiva effekt. Ett sådant initiativ kan vara att föranstalta om en systematisk översyn på teknikupphandlingsområdet och vidta de åtgärder som en Översyn visar vara motiverade.” Finansutskottet delar denna oro, säger man, och föreslår att vad man anför om översyn av teknikupphandling skall ges regeringen till känna. Detta var alltså det ställningstagande som finansutskottet gjorde den 4 maj iett betänkande om datateknikens utveckling. Med 14 dagars mellanrum har finansutskottet således ändrat uppfattning, vilket får anses märkligt. Finansutskottets majoritet har emellertid nu, i samband med det ärende som vi nu behandlar, möjlighet att korrigera sig och ansluta sig till den reservation som socialdemokraterna har avgivit. Jag förväntar mig därför att jag inte behöver ha något större meningsutbyte med finansutskottets talesman, utan att han kommer att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 2.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

Herr talman! Upphandlingsfrågorna föranleder varje år ett ganska stort antal motioner. En del har en mera speciell prägel, med krav på ändringar i upphandlingsförordningen av protektionistiska eller regionalpolitiska skäl. Från de borgerliga partierna har emellertid varje år väckts flerpartimotioner av stor principiell och inte minst ekonomisk betydelse. I dagens allvarliga ekonomiska läge har den offentliga sektorns utgifter blivit speciellt uppmärksammade, och det framstår för alla klart att dess utgiftssida måste göras till föremål för en mycket noggrann granskning. Detta betyder självfallet inte att denna sektor är av mindre betydelse för samhället och för medborgarna. Tvärtom är den av utomordentligt stor betydelse. Men den hittillsvarande, alltför snabba expansionen måste hejdas. Den statliga och kommunala upphandlingen beräknas uppgå till omkring 70 miljarder kronor per år — eller kanske 75 miljarder, som Torsten Karlsson nyss sade. Vidare kan man grovt uppskatta värdet av den offentliga verksamheten i egen regi på områden där också privata företagare är verksamma till åtminstone 20 miljarder kronor. Det är vår bestämda uppfattning inom moderata samlingspartiet att man skulle kunna nedbringa dessa utgifter åtskilligt, om man i ökad utsträckning använde anbudsförfarande, All egenregiverksamhet inom stat och kommun utan anbudsförfarande är ju monopolistisk, och för den som tror på marknadsekonomins fördelar borde det stå ganska klart att man också inom det offentliga i görligaste mån borde använda sig av anbud. Då skulle det också visa sig i vilken utsträckning de statliga och kommunala organen kan lämna konkurrenskraftiga offerter. Det är säkerligen inte alltför optimistiskt att anta att man härigenom skulle kunna nedbringa de offentliga kostnaderna på detta område med åtminstone 15 96. Redan detta skulle innebära besparingar på 3 miljarder kronor om året, Det är begripligt att man från socialdemokratisk sida ställer sig mindre positiv till dessa tankegångar. Här kommer i första hand den ideologiska faktorn in. För en god socialdemokrat är socialisering alltid ett honnörsord, även om mani själva verket inte vill socialisera hela utan kanske bara delar av näringslivet. Med denna utgångspunkt ställer han sig alltid förstående till en större offentlig sektor. Men det finns också andra skäl. Man kan gång på gång vid resonemang konstatera att socialdemokraterna sätter något slags likhetstecken mellan den offentliga sektorn och en socialt ansvarskännande politik. Detta är naturligtvis fullständigt fel i sak. Om exempelvis städningen på ett sjukhus ombesörjs av ett privat bolag i stället för av landstingsanställda blir inte vården sämre för det — men kanske billigare. En annan viktig roll spelar det starka trycket från de fackliga organisationerna. I och för sig blir det inte mindre total sysselsättning i samhället, därför att en del arbete utförs av enskilda företag för det allmännas räkning. Det påverkar sålunda inte sysselsättningen, såvida man inte utgår från att de offentliganställda arbetar sämre än de privatanställda och att man därför för en viss arbetsuppgift i det första fallet behöver mer folk. Men om detta vore riktigt, skulle det innebära att man i realiteten snyltade på landets övriga medborgare. Nej, jag skulle snarare tro att tanken är att statens kaka känns säkrare. Det sades en gång i tiden att ”statens kaka är liten men säker”. Det sistnämnda kanske i någon mån stämmer även i dag. Men då skall man ha klart för sig, som jag nyss sade, att man i så fall vinner denna säkerhet för vissa yrkesgrupper på andras bekostnad, eftersom den totala efterfrågan i samhället inte påverkas av dem som utför arbetena. Däremot gäller knappast längre den negativa satsen om att kakan är liten. På flertalet områden ligger i dag de offentliganställdas löner väl så högt som de privatanställdas i näringslivet, om alla faktorer tas med i kalkylen. Om man sålunda kan dra fram bättre och sämre orsaker till den socialdemokratiska inställningen i dessa frågor, är det betydligt svårare att förstå varför mittenpartierna inte stöder sina partivänners förslag i de olika motionerna. Ibland sägs det att man inte kan inskränka den kommunala självbestämmanderätten. Men i och för sig har vi väl, inte minst under det nu pågående budgetarbetet, sett ganska klara exempel på sådant. Under alla förhållanden är det svårt att inse varför man inte skulle kunna ta upp diskussioner med de kommunala organisationerna och försöka uppnå överenskommelser även på detta för landets ekonomi så viktiga område. Man kan naturligtvis, som i många andra liknande fall, ännu en tid vägra att se sanningen i vitögat, men så småningom kommer verkligheten ändå att tvinga fram en ändrad attityd. Med förhoppning om att detta inte kommer att dröja så länge ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1, som är fogad till finansutskottets betänkande nr 28.
Herr talman! Vi talar ju om två olika saker. Herr Siegbahn använde större delen av tiden för sitt anförande till att angripa socialdemokraterna och inte utskottsmajoriteten i dess helhet. Han var litet förvånad över det sätt på vilket mittenpartierna tagit ställning. Jag tror att moderaternas och herr Siegbahns uppfattning när det gäller den offentliga sektorn kontra den privata sektorn och entreprenadverksamheten är mer ideologiskt betingad än socialdemokraternas uppfattning. Vi ser vissa värden i att kommunerna har en egenregiverksamhet i de enheter som finns uppbyggda där. Dessa enheter är nödvändiga och måste finnas i en viss numerär för att verksamheten skall kunna bedrivas. Jag tror inte att man skulle vinna särskilt mycket på att privatisera verksamheten eller lämna ut den på entreprenad. Tvärtom tror jag att det i många avseenden är billigare för kommunerna att i egen regi bedriva verksamheten i väl inarbetade och väl skötta enheter. Framför allt har vi här att göra med trygghetsfaktorer. Det finns många andra områden där moderaterna vill privatisera. Men jag tror att människorna skulle se det med mycket stor oro om vi i alltför stor utsträckning överginge till privat verksamhet. Socialdemokraternas uppfattning på detta område är inte dogmatiskt betingad, utan det gäller mera omsorgen om människornas trygghet och möjligheter att fungera i vårt samhälle.
Herr talman! Torsten Karlsson sade att jag hade kritiserat socialdemokraterna för att de använt ideologiska synpunkter. Detta är fel. Men naturligtvis låg det ideologiska synpunkter i det jag anförde. Vi tror på marknadsekonomin. Det är delvis ideologi, men det bygger på de erfarenheter man gjort av motsatsen. Men att det även hos socialdemokraterna är fråga om ideologiska synpunkter framgår väl av Torsten Karlssons uttalande att man ser vissa värden i att kommunerna har en ganska stor kommunalarbetarkår och att det är viktigt att man har tillräckligt många för att man skall kunna fortsätta verksamheten och skapa trygghet för de anställda. Det är klart att kommunerna skall ha människor anställda. Men frågan är under vilka villkor det skall ske. Vad jag krävt är bara att man i större utsträckning skall gå ut och begära anbud på de arbeten som skall utföras. Skulle det visa sig att de berörda organen inom kommunen kan komma med det bästa anbudet, skall man naturligtvis ta det. Det är ju en del av marknadsekonomin. Men nu är det så att man har en monopolistisk situation i den meningen att man inte infordrar anbud utan låter kommunala organ utföra olika arbeten. En minimikader skall naturligtvis alltid finnas kvar för olika reparationsarbeten. Men man skulle kunna få en helt annan effektivitet i den kommunala verksamheten om man fick konkurrens med den privata verksamheten. Torsten Karlsson sade att egenverksamheten skapar trygghet. Det är just det som är det vanskliga. Men det skapar inte mer jobb att arbetena utförs i kommunens regi. Det är en viss kvantitet arbete som skall utföras och som kommunerna skall betala. Det blir en viss grupp som känner trygghet. Man vet där att man alltid sitter kvar. Men otrygghet blir det då i stället för dem som är anställda i privata företag. Det blir ju inte en totalt sett ökad trygghet i samhället genom att man alltid går till de kommunalanställda. Man skulle här kunna få ett incitament till att utföra arbetena billigare om man gick ut i konkurrens. Antingen skulle då den totala kommunala verksamheten bli billigare eller skulle man för samma totala skattekostnader få ut ett större resultat. Det gäller här den säkra kaka som Torsten Karlsson talar om. En viss yrkesgrupp människor skall ha en säker anställning vare sig det finns arbete för dem att utföra eller inte.
Herr talman! Man skulle naturligtvis kunna fråga hur företag som i mycket stor utsträckning grundar sin verksamhet just på den offentliga sektorn skulle se på dessa frågor. Det skulle det vara intressant att veta. Jag tror ändå att kommunalpolitikerna har den erfarenheten att man måste ha en viss anpassning av sina enheter när det gäller gatukontor, parkförvaltning, fastighetsunderhåll och mycket annat. Man kan i dessa enheter inte vara så flexibel. Då skulle kommunernas egenverksamhet helt slås ut genom ett anbudsförfarande. Jag tror att även entreprenörerna har den inställningen att kommunernas och statens kaka är ganska säker. Jag vet inte om skattebetalarna skulle tjäna så särskilt mycket på en övergång till ett anbudsförfarande.

Herr talman! Torsten Karlsson måste bestämma sig här. Han säger att det många gånger blir billigare om man låter kommunernas folk utföra ett visst arbete. Men samtidigt säger han att de skulle bli arbetslösa och inte få några jobb om man lämnade ut arbetet på entreprenad. Det är två helt olika ståndpunkter. I ena fallet anser man att kommunernas folk gör arbetet lika effektivt och billigt, i andra fallet att de inte skulle klara sig i konkurrensen. Det är klart att det i en del fall kan vara fördelaktigare att utföra arbete i egen regi, t.ex. vissa smärre reparationer. Det kan vara svårt för ett företag att ha 24-timmarsservice, och då kan det vara praktiskt med en serviceavdelning — så det kan man naturligtvis ha inom kommunerna. Men vårt resonemang kan inte gälla ett antingen eller — utan det måste vara ett både—och. Frågan är om man i väsentliga avseenden skall låta konkurrensen vara avgörande eller om — som nu är fallet — kommunernas folk skall ha en säkerhet och trygghet i anställningen på bekostnad av de totala utgifterna för kommunerna.

Herr talman! I anslutning till det nu behandlade betänkandet skall jag kommentera ett par vpk-motioner. Motion 699 handlar om översyn av upphandlingskungörelsen och motion 1580 yrkande 5 om kontroll av huruvida en entreprenör har fullgjort sina skyldigheter mot samhället. rensen på marknaden via anbud få en för de offentliga organen så förmånlig upphandling som möjligt. De rent affärsmässiga bedömningarna prioriteras, medan i dagens verklighet så viktiga synpunkter som beträffande sysselsättning och regionalpolitik eller försvaret inte får vägas in. Enligt vår mening är detta en brist. En rad uppmärksammade och debatterade avtal har de senaste åren träffats med utländska företag. Vi har i motionen 699 nämnt det radarsystem som upphandlades från ITT i USA, Vattenfalls inköp av transformatorer till kärnkraftverk samt SJ:s inköp av lastpallar utomlands. Det finns en rad andra exempel. Här blir det också en fråga om att slå vakt om vårt lands kompetens och se till att den utvecklas. Den offentliga sektorns upphandling har varit av avgörande betydelse för utveckling av svensk kompetens och svenskt kunnande inom en rad industrisektorer — en kompetens som sedan varit avgörande för export och vidareutveckling. Här skall nämnas endast teknik för överföring av högspänd likström och därmed sammanhängande materiel o. d. för eldistribution samt svensk modern teleteknik, liksom svensk lokomotivoch järnvägsteknik, bl.a. på elmotorsidan. Ett exempel på konsekvenserna av en misslyckad svensk upphandling är SJ:s motorvagn Y1, som köptes från utlandet, bl.a. med motiveringen att svensk kompetens saknades i fråga om sådana dieselmotorvagnar. Man kan alltså hävda att det är angeläget att använda den offentliga upphandlingen mer offensivt — för att exempelvis stimulera fram innovationer och ny utveckling av produkter inte minst inom framtidssektorerna. För dessa gäller att det i hög grad finns behov av produkter för det sociala området, dvs. teknik för energi, miljö, vård, kollektiva trafiksystem osv. Ute i regionerna pågår numera ett ständigt arbete för att rädda sysselsättningen och minska arbetslösheten. Den offentliga sektorn är även här en betydande marknad, och många produkter som kan tillverkas lokalt och regionalt spelar en stor roll för denna marknad. Förutom livsmedel behöver t.ex. sjukvård och skolor en lång rad produkter för anläggningar och inredningar, som textilier, möbler och driftsutrustning. Eftersom länsorgan numera även svarar för regionaltrafiken växer den offentliga sektorns behov av varor och tjänster. Men den statliga upphandlingskungörelsen, som även utgör mönster för kommunerna, ger faktiskt inte möjlighet att konsekvent beakta de sociala hänsynen, t.ex. då det gäller att slå vakt om arbetsmöjligheterna. Detta trots att regionala och kommunala organ i likhet med staten på andra vägar ofta måste gå in och medverka till beredskapsarbeten, stöd till industrilokaler osv. Det kan alltså bli ekonomiskt fördelaktigt för en kommun att se till att ett företag får några leveranser till offentlig verksamhet då alternativet är att företaget får slå igen och kommunen får ta ett ansvar för den som blir arbetslös. Nu upprepar utskottet de tidigare framförda invändningarna att myndigheterna inte har överblicken och bedömningsförmågan när det gäller regionalpolitiken. Då vill jag påpeka att vårt förslag inte syftar till något omedelbart beslut i frågan. Vi syftar egentligen till en översyn, och då kan man säkert finna framkomliga vägar för att klara även det problem som utskottet tar upp i sin skrivning. Vad sedan gäller motion 1580 yrkande 5, som rör kontroll av anbudsgivare, är det här fråga om att kontrollera att den som är entreprenör åt det offentliga sköter sina inbetalningar av skatt och har en ordentlig bokföring i det avseendet. Detta har f. ö. påpekats av fackföreningarna på många håll, och man har lokalt och regionalt uppnått ett visst samarbete med skattemyndigheterna och kommit en bit på vägen. Nu synes den utredning som redovisas i betänkandet och som i mars 1982 lade fram sitt förslag i någon mån ha gått vår motion till mötes. Men vi vill ändå vidhålla vårt yrkande samtidigt som vi deklarerar att vi skall fortsätta att bevaka hur frågan utvecklas framöver. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till motionerna 1981/82:699 och 1580 yrkande 5. Vpk-gruppen kommer även att rösta för s-reservation nr 2 som rör teknikupphandlingen.

Herr talman! I det betänkande som nu diskuteras, finansutskottets betänkande 28 om offentlig upphandling, har en rad enskilda motioner och också en partimotion från vänsterpartiet kommunisterna tagits upp till behandling. Utskottet har vid sin behandling delat upp betänkandet i ett antal principiella utgångspunkter. Det gäller ändrade principer för offentlig upphandling som avser val av regiform: Skall det vara egenregi eller skall det vara upphandling? Vidare behandlar utskottet motioner som kräver kontroll av anbudsgivare. Till sist behandlar vi frågan om teknikupphandling, som i sig är en stor och vital framtidsfråga. Ett antal motionärer har i sina motionsyrkanden begärt en översyn av den statliga upphandlingskungörelsen. Det gäller principer för den offentliga upphandlingen. Man vill från motionärernas sida att regionalpolitisk hänsyn skall tas vid upphandling, att geografiska avstånd beaktas, att en långsiktig klok upphandling inte hindras av upphandlingskungörelsen. Låt mig först, herr talman, konstatera vad upphandlingsförordningen innebär. Vid tillkomsten av den nuvarande upphandlingsförordningen strävade man efter att anpassa upphandlingsförfarandet i den offentliga sektorn till den upphandling i affärsmässiga former som äger rum i näringslivet. För att upphandling skulle kunna ske på ett smidigt sätt och i smidiga former var det nödvändigt att besluten om upphandling skulle kunna delegeras. Samtidigt var man emellertid medveten om att det inte på alla nivåer i förvaltningen kunde finnas kompetens att bedöma en upphandling ur andra aspekter än de rent affärsmässiga. Av denna sistnämnda anledning fastslog riksdagen 1973 att avvägningen mellan den rent affärsmässiga upphandlingen och andra hänsyn skall göras av regeringen. I vpk:s partimotion anförs det vara en brist i upphandlingsförordningen att andra skäl än affärsmässiga, såsom regional-, försvarseller sysselsättningspolitiska skäl, enligt nuvarande ordning inte kan tillgodoses vid upphandling. Låt mig då ytterligare slå fast vad riksdagen tidigare fastslagit. De upphandlingsärenden som uppenbart är av väsentlig betydelse med hänsyn till av samhället uppställda mål på det centrala området borde därför underställas regeringen. Samtidigt kan konstateras att riksdagen, när den beslutade om den här upphandlingsförordningen, rekommenderade kommuner och landsting att tillämpa samma principer som staten vid sin upphandling. Det är också viktigt i det här sammanhanget att komma ihåg att Sverige i olika internationella samarbetsorgan medverkat till beslut om att vid offentlig upphandling inte diskriminera utländska leverantörer eller produkter. När det sedan gäller frågan om val av regiform, begärs i motioner från enskilda borgerliga ledamöter att vi skall få konkurrensneutralitet och förslag om redovisning av den kommunala egenregiverksamheten. Vidare krävs att den av riksdagen antagna huvudprincipen, att statliga myndigheters och statsbidragsberättigad byggproduktion skall ske med anbudskonkurrens, skall gälla. Vi har här i kammaren nyligen behandlat finansutskottets betänkande om byggnadsstyrelsens verksamhet och kunnat konstatera att egenregiverksamheten inom byggnadsstyrelsen har minskat. Riksrevisionsverket gör också f. n. en revision av underlaget för val mellan verksamheter i egen regi och upphandling av motsvarande tjänster. Detta görs för att man bättre skall kunna få fram en enhetlig bedömning för val av regiform. I avvaktan på denna revision från riksrevisionsverket förutsätter utskottet att myndigheterna följer de riktlinjer som fastslagits i riksdagen 1979. Som finansutskottet har framhållit tidigare har den kommunala sektorn stor betydelse för den totala samhällsekonomin. Det är därför självklart att man i såväl den statliga som den kommunala sektorn utnyttjar sina resurser effektivt. Jag vill dock i det här sammanhanget hänvisa till vad jag tidigare sade om principer för den statliga upphandlingen och att riksdagen också rekommenderat kommunerna att följa dessa. Kommunförbunden har också i sin tur rekommenderat kommunerna att följa den statliga upphandlingsförordningen, men det är också viktigt att komma ihåg att de enskilda kommunerna självfallet har att själva besluta och verkställa i dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar. Det är viktigt att staten begränsar normer och anvisningar till kommunerna. I samband med att de specialdestinerade statsbidragen i stor utsträckning ersätts med mer generella bidragsformer kan man heller inte knyta speciella villkor till bidragen. Här måste kommunerna själva få frihet att handla rationellt. Moderaterna har i finansutskottet reserverat sig till förmån för samtliga motioner som berör egenregiformen. Som vanligt slår moderaterna in öppna dörrar, för att på så sätt profilera sig och påvisa att de slår vakt om den fria företagsamheten. Men låt mig då fråga, herr Siegbahn: Vad är det för grundläggande fel på den nuvarande upphandlingsförordningen, som säger att strävan skall vara att den offentliga sektorns upphandling skall ske i affärsmässiga former såsom inom näringslivet? Menar moderaterna också att byggnadsstyrelsen skall kunna bestämma huruvida olika kommuner skall gå ut med anbudshandlingar vid byggandet av anläggningar för vatten och avlopp t.ex.? Eller skall man föra in tillämpningar om vad man får upphandla eller inte när det gäller utbetalningen av skatteutjämningsbidragen? Jag tycker detta visar hur motsägelsefull moderaternas reservation är. Låt oss nu avvakta riksrevisionsverkets revision! Först därefter har vi ett realistiskt underlag när det gäller avvägningen mellan egenregiverksamhet och upphandling. Men det är också angeläget att slå fast att kommunerna fortsättningsvis får behålla sin frihet inom detta område. Ett antal motioner tar också upp frågan om kontroll av anbudsgivare. Detta är en fråga som har diskuterats och debatterats mycket genom åren. Det är angeläget att rättsintressen också vidmakthålls vid den offentliga upphandlingen. Inte minst måste det vara en rättvisefråga för de seriösa företagen, som sköter sina inbetalningar av skatter och avgifter. Finansutskottet behandlade dessa frågor hösten 1981. Utskottet konstaterade då att en särskild utredare fått i uppdrag att se över upphandlingsbestämmelserna i detta avseende. Nu har utredningsmannen under mars månad redovisat sina förslag, och dessa är ute på remiss. I avvaktan på resultatet av remissbehandlingen finns det ingen anledning för riksdagen att göra något uttalande. Med det kan vara av intresse att redogöra för vad utredningsmannen föreslagit. ”Utredningsmannen redovisade i mars 1982 sitt förslag till skattekontroll av leverantörer till stat och kommun . För att förhindra att företag som inte fullgör sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter till det allmänna anlitas som leverantörer till stat och kommun, föreslås vissa åtgärder för att få till stånd ett utökat samarbete mellan de upphandlande myndigheterna å ena sidan och de skattekontrollerande och skatteindrivande myndigheterna å den andra sidan. Utredningen föreslår att det i en särskild lag föreskrivs skyldighet att vid upphandling inhämta uppgifter om anbudsgivare från de skattekontrollerande och skatteindrivande myndigheterna. Informationsskyldigheten skall gälla såväl statliga som kommunala myndigheter. I samma lag föreslås skyldighet för de skattekontrollerande och skatteindrivande myndigheterna att lämna de uppgifter som har betydelse för bedömning av om anbudsgivaren fullgör sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter till det allmänna.” Detta visar att något är på gång. Förslaget är ute på remiss, och vi får avvakta hur detta utvecklar sig. Till sist har utskottet behandlat frågan om teknikupphandling. Här finns två motioner från socialdemokratiska ledamöter. Frågan om teknikupphandling är nog den svåraste och mest komplicerade biten när det gäller offentlig upphandling. Här gäller det att främja ny teknik, innovationer och systemlösningar som ligger långt fram i tiden. Teknikupphandling innebär att köpa en vara eller en tjänst som inte finns på marknaden utan kräver utvecklingsarbete för att uppfylla köparens krav. Styrelsen för teknisk utveckling, STU, har sedan ett par år tillbaka ansvar för att främja teknikupphandling från kommuner, landsting och den civila statsförvaltningen. Det kan vara skäl att anföra vad utskottet skrev när vi behandlade samma fråga förra året. STU hade yttrat sig över de då aktuella motionerna, som i princip är desamma i år. STU anförde då i sitt yttrande: ”Hittillsvarande erfarenheter från gjorda teknikupphandlingar och från erfarenhetsutbyte mellan upphandlare pekar på att upphandlingsreglementet formellt möjliggör genomförande av teknikupphandlingar.

Riksrevisionsverket har i det sammanhanget yttrat sig till industridepartementet, där man slår fast att frågan inte är om särskilda åtgärder behöver vidtas för att stimulera teknikupphandling, utan hur sådana skall sättas in för att reella effekter skall uppnås. Riksrevisionsverket klargör också att upphandlingsförordningen inte utgör något hinder för teknikupphandling. Intresset för teknikupphandling har ökat under senare år. Vi har bl.a. fått tre nya utvecklingsbolag inom områdena energiteknik, miljöteknik och transportsystem. Riksdagen skall också när det gäller samordnad datapolitik senare ta ställning till ett nytt organ för teknikupphandling inom dataområdet. Det pågår också förhandlingar mellan staten och kommunförbunden om hur samarbetet mellan staten och kommunerna på detta område skall organiseras. Finansutskottet konstaterar att det har klargjorts att några ändringar i upphandlingsförordningen inte är nödvändiga för en ökad teknikupphandling. Men vad som är angeläget är att anvisningarna klargörs. Detta är också på gång inom regeringskansliet.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
Herr talman! I betänkandet gör man gällande att varje enskild myndighet, t.ex. en kommun, inte kan ha den kunskap och överblick som krävs för att kunna värdera en upphandlings mera övergripande regionalpolitiska konsekvenser. Arbetslösheten är ett mycket stort problem i de flesta regioner, och varje arbetslös kostar samhället stora belopp. När man skall bedöma olika anbud och avgöra om upphandlingen skall ske hos ett regionalt företag eller i ett främmande land, bör man också väga in huruvida man kan bekämpa arbetslösheten i området. Det är väl alldeles självklart. Man behöver inte vara någon större ekonom för att förstå att om ett företag är beroende av ett kommunalt köp, t.ex. av möbler till en kommunal anläggning eller av någonting i textilväg till landstinget, är det angeläget att beakta det vid upphandlingen. Vi menar inte att riksdagen nu skall bestämma om den här ordningen, men vi vill att den nu gällande ordningen skall ses över. Det kan inte vara bra att kommunerna, som Rolf Rämgård säger, själva skall få bestämma, utan att ta hänsyn till upphandlingskungörelsen. Har vi en upphandlingskungörelse skall den naturligtvis följas. Men den bör vara så smidig att den beaktar de regionalpolitiska skäl som jag har försökt beskriva.
Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande har kommuner och landsting möjlighet att ta dessa hänsyn. När det gäller större projekt, där internationella företag berörs, kan man föra över frågorna till regeringen som i sin tur kan ta ställning med hänsyn till sysselsättning osv. Det ligger inom ramen för den nuvarande upphandlingskungörelsen.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 56 har vi socialdemokrater fogat en reservation. Under den allmänna motionstiden motionerade vi om att riksdagen hos regeringen skulle begära att en anvisningspunkt snarast utarbetas, i vilken kartläggs vad som skall avses med stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen. Inom fackföreningsrörelsen bedrivs av tradition en bred utbildningsverksamhet alltsedan stöd började lämnas till Brunnsviks folkhögskola 1906. Strävan är och har varit att skapa förutsättningar för enskilda medlemmar och andra att kompensera brister i den allmänna utbildningen. Inslaget av folkbildning och folkupplysning har alltid varit starkt också i den utbildning som bedrivs vid de egna skolorna, och för att göra det ekonomiskt möjligt för många vanliga arbetare att delta i utbildningsverksamhet har man delat ut utbildningsstipendier. Liksom när det gäller samhällsutvecklingen i stort har undervisningen i den allmänna utbildningen gått mot allt större specialisering, och motsvarande tendens har gällt också för den fackliga utbildningen. Speciella kurser finns i dag för bl.a. skyddsombud och styrelserepresentanter. Till dessa kursdeltagare delas inga stipendier ut. Utbildningen har ett så nära samband med de fackliga uppdrag deltagarna har att arbetsgivaren betalar lön enligt förtroendemannalagens regler. När det gäller den allmänfackliga utbildningen föreligger inte detta nära samband. Någon grund för ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen finns alltså inte. Utbildningen är inriktad på att förmedla kunskap om hur samhället totalt fungerar. Samhällskunskap, samhällsekonomi, matematik och svenska utgör viktiga inslag i utbildningen. Herr talman! Facklig verksamhet har fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen, varför ökade allmänna fackliga kunskaper också ingår i utbildningen. Något krav på motprestation från deltagarna finns inte. Allmänt samhällsintresse samt en känsla och ett behov av kunskap är vanliga motiv för deltagarna. De här kursdeltagarna har ofta fått en kort utbildning — många har t.ex. bara sexårig folkskola. Stipendier utgår inte till anställda inom fackföreningsrörelsen och inte heller för verksamhet som kan betecknas som enbart facklig information. På senare tid har emellertid den skatterättsliga behandlingen av stipendier för allmänt facklig utbildning varit oenhetlig. Ibland drivs ståndpunkter som går ut på att innehav av någon facklig förtroendepost över huvud taget diskvalificerar för skattefrihet för all slags facklig utbildning. I vissa fall hävdas att redan medlemskap i en facklig organisation utesluter skattefrihet. I andra fall medges skattefrihet. ”Utskottet är medvetet om att tillämpningen kan medföra problem exempelvis i fråga om sådana stipendier av olika slag som utgår från fackförbunden till deras medlemmar och funktionärer. Som framgår av riksskatteverkets yttrande visar emellertid resultatet av tidigare utredningsarbete att alltför stora svårigheter föreligger att lösa hithörande problem lagstiftningsvägen.” Herr talman! Vad vi socialdemokrater vill är att få ett förtydligande av skattebestämmelserna när det gäller stipendier. Vi anser att riksdagen hos regeringen skall begära en översyn av bestämmelserna i syfte att skapa större klarhet om vad som skall anses utgöra en grund för skattefrihet för stipendier. De nuvarande bestämmelserna har funnits ända sedan 1928, varför jag tycker att den borgerliga majoriteten borde ha gått med på kravet från oss socialdemokrater. Jag yrkar, herr talman, bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1981 82:1698 har Erik Wärnberg m.fl. begärt en anvisningspunkt, som klarlägger vad som skall menas med stipendier som skall betraktas som skattefria enligt 19 § i kommunalskattelagen. Man anser sig ha kunnat märka brist på enhetlighet vid bedömningen av stipendier för bl.a. facklig utbildning. Skatteutskottet har hört riksskatteverket och fått en mycket fyllig redogörelse både för den tidigare behandlingen av frågan om stipendiers skattefrihet och om gällande rättsläge. Riksskatteverkets yttrande är intaget i detta betänkande. De förutsättningar som skall föreligga för att ett stipendium skall vara skattefritt enligt riksskatteverket är för det första att det är avsett för mottagarens utbildning, för det andra att en verklig gåvoavsikt föreligger och för det tredje att beloppet inte är skattepliktigt enligt någon annan bestämmelse i kommunalskattelagen. Utskottet anser liksom riksskatteverket och motionärerna att det ofta kan vara svårt att bedöma om skattefrihet för ett stipendium skall föreligga. Här är vi alltså ganska överens. Den typ av stipendier som man främst haft i tankarna vid motionsskrivningen, nämligen fackförbundens stipendier till medlemmar och funktionärer, hör just till den grupp där tolkningsproblem kan uppkomma.

Det är mot den bakgrunden som utskottet avstyrker motionen och anser att de gränsdragningsfrågor som helt naturligt uppkommer på detta område bör prövas i den praktiska tillämpningen. Riksskatteverket följer ju också kontinuerligt upp dessa frågor genom anvisningar och de förhandsbesked som regeringsrätten lämnar vid förfrågningar. För taxeringsmyndigheterna ger man utförliga anvisningar i den årligen utkommande handboken Handledning för taxering. Mot denna utskottets bedömning har skatteutskottets socialdemokrater reserverat sig. Som ett skäl för att begära förtydligande genom lagstiftning åberopar reservanterna bl.a. en enligt deras mening bristande överensstämmelse mellan riksskatteverkets anvisningar och ett av de förhandsbesked från regeringsrätten som gavs efter en prövning av skatteplikten för stipendier utgivna av olika förbund inom LO till mottagare som hade fackliga förtroendeposter. Detta tror jag för min del är att dra litet för långtgående slutsatser både av förhandsbesked och av anvisningar. Det är sällan omständigheterna i sådana här fall är identiskt lika. Om regeringsrätten skulle nå fram till avgöranden som bryter mot riksskatteverkets anvisningar, får riksskatteverket naturligtvis modifiera sina anvisningar, så att de stämmer överens med det som regeringsrätten kommer fram till. Det kommer sannolikt aldrig att gå att finna anvisningar som täcker alla möjliga gränsfall. Sammanfattningsvis: Det blir med nödvändighet ofta komplicerade och grannlaga avgöranden. Såvida man inte vill tillgripa relativt grova schabloniseringar, måste alltid praxis få komplettera lagstiftningen. Inte ens riksskatteverkets vägledande uttalanden kan täcka upp alla fall. Men de ger ändå, menar vi, erforderlig vägledning, så att taxeringsmyndigheterna med användande av eget sunt förnuft kan nå rimliga och rättvisa avgöranden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Tydligen är vi eniga om att det finns ett tolkningsproblem och att sådana kan uppkomma. Det finns dock områden där praxis är så svårtolkad att oklarhet kan råda just om rättsläget, som vi påpekar i reservationen. Därför har vi inget annat krav än ett förtydligande genom en översyn av bestämmelserna. Det måste väl ändå, herr talman, anses litet småaktigt av utskottsmajoriteten att inte kunna ställa sig bakom det krav vi framför i reservationen.
Herr talman! Vi har för vår del upplevt saken på det viset att de anvisningar som kan behövas från tid till annan kan kompletteras via riksskatteverket. Det hjälper inte att man går in med anvisningar via lagreglering.

Herr talman! När man får en motion avslagen, söker man efter något som kan muntra upp tillvaron. Min motion om en extra beskattning av annonsblad har fått en seriös behandling — den har prövats i två utskott, konstitutionsutskottet och skatteutskottet. Detta är naturligtvis positivt att notera. I konstitutionsutskottets yttrande finner jag mera vänlighet. Man konstaterar att dagspresskommitténs ställningstagande inte innebär att varje ytterligare höjning av reklamskatten för annonsblad i förhållande till dagspressen skulle vara utesluten av tryckfrihetsförordningens regelsystem. Konstitutionsutskottet öppnade faktiskt också en dörr till en ny prövning: en möjlighet till en utredning. Men glädjen blev kortvarig. Dörren stängdes av skatteutskottet, främst med motiveringen att frågan så nyligen har prövats av en statlig utredning. Denna motivering kan jag ha förståelse för. Jag får väl ta den som en invit att komma igen ett annat år. Däremot är jag tveksam när skatteutskottet intar en annan ställning än konstitutionsutskottet i frågan om en skatt på annonsblad skulle möta några hinder i tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Konstitutionsutskottet hänvisar till dagspresskommitténs ställningstagande och anser inte tryckfrihetsförordningen utgöra något hinder, medan skatteutskottet anser det tveksamt om ytterligare beskattning kan anses väl förenlig med tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Jag skall inte slita den tvisten mellan utskotten, men jag tror att konstitutionsutskottet och dagspresskommittén gör en riktigare bedömning. Viktigast tycker jag är att samhället inte skall låta den utveckling i fråga om annonsblad som pågår leda till att ytterligare dagstidningar slås ut. På många håll i landet är det en uppenbar fara för det i dag. Tillkomsten av det statliga presstödet innebar ett värn för mångfalden i svensk press. Utvecklingen när det gäller annonsbladen är nu på väg att riva upp detta värn. Riksdagen har i olika sammanhang uttalat krav på att massmedia bör informera, granska, kommentera och medverka till en allsidig och korrekt beskrivning av sakförhållanden. Ingen kan påstå att annonsbladen uppfyller de kraven. Om tidningarna skall orka med den informerande och kommenterande uppgiften kan man inte undvara annonserna till blad som enbart förmedlar betalda utrymmen. Herr talman! Jag är medveten om att det i år inte går att beveka riksdagen, men jag återkommer och hoppas på bättre förståelse nästa år. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Som Arne Nygren sade och som är bekant för oss alla har det nyligen gjorts en utredning på detta område. Utskottet åberopar också denna utredning. Där ansåg man sig inte kunna föreslå så höga skatter att annonsbladen inte längre skulle vara lönsamma att utge. Utskottet har tidigare medverkat till att reklamskatten har blivit betydligt högre för annonsbladen än för annonser i dagspressen. Jag kan exempelvis nämna att dagspressen betalar annonsskatt endast på intäkter över 9 milj.kr., medan annonsbladen betalar skatt från den första kronan. På överskjutande del betalar dagspressen 3 20, medan annonsbladen betalar 10 Yo i skatt. Utskottet har tvekat inför kravet på att göra annonsbladens reklamskatt ännu högre, eller t.o.m. så hög att den skulle omöjliggöra annonsbladens utgivning. Utöver de tryckfrihetsrättsliga problemen har vi också att ta hänsyn till en neutralitet i beskattningen. Skatten för annonsbladen har nu minst samma höjd som annan reklamskatt, inbegripet vad som gäller för dagspressen. Därför har vi tvekat att gå med på detta motionskrav, som innebär att man skulle införa en så pass hög skatt att man helt enkelt skulle omöjliggöra utgivning av annonsbladen. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I båda de inlägg som hitintills framförts har man i huvudsak anslutit sig till motionen och till de problem som annonsbladen skapar. Jag vill inte förlänga debatten, utan jag anser att vad som framförts i motionen och vad som nu har sagts ger underlag för ett bifall till motionen. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till Arne Nygrens motion.

Herr talman! I den bostadsdebatt som har förts har det från borgerligt håll ofta påståtts att vi nu inte skulle ha råd att bygga mera. Man har anfört att vi först måste få ordning på samhällsekonomin, och sedan får efterfrågan bestämma om vi skall bygga mera. Vi i vänsterpartiet kommunisterna menar att det är vansinnigt att skrota ned den produktionsapparat som byggbranschen förfogar över. Vi menar att man nu skall ta itu med och bygga ifatt eftersläpningar och brister på olika områden, inte minst då det gäller våra bostäder. En miljon bostäder från 1960-talet står i tur att renoveras, hundratusentals bostäder behöver byggas om, bostadsmiljöerna måste förbättras, bostäder måste förändras och förses med bostadskomplement och massor av energibesparande åtgärder i bostadsområden behöver göras — för att ta några exempel.

Det finns en faktisk bostadsbrist i många kommuner, och den måste byggas bort genom en ökning av nyproduktionen med inriktning på hyresbostäder i allmännyttig regi. Vi vet att byggindustrin är en motor i samhället. Ett ökat byggande ger klart positiva effekter i samhällsekonomin även på ganska kort sikt. Varje sysselsatt byggnadsarbetare ger jobb åt ytterligare fem sex andra människor genom de spridningseffekter som ett ökat byggande har. Enligt vår mening har vi inte råd att låta bli att öka byggnadsverksamheten. Enligt vår mening har vi inte råd att låta bli att förändra bl.a. finansieringsformerna så, att det blir billigare att bygga — att man får ”billigare pengar” till bostadsbyggandet. Vårt parti har föreslagit en målsättning för bostadsbyggandet med igångsättning av nybyggnad av 60 000 lägenheter per år och ombyggnad av 25 000 lägenheter per år. Denna målsättning baserar sig på ett faktiskt behov, som inte kan döljas genom de manipulationer och åtgärder som företas och som gör att det blir så dyrt att bo att många tvingas avstå från att skaffa den bostad de behöver. Dagens situation kännetecknas som bekant bl.a. av att många ungdomar flyttar tillbaka till sina föräldrahem, därför att de inte har råd att hyra en egen bostad. Vänsterpartiet kommunisterna vill ställa mer och billigare pengar till förfogande för bostadsbyggande och annan byggnadsverksamhet. Bostadsbyggandets finansiering och samhällets stöd till bostadssektorn har avgörande betydelse för framtidens bostadspolitik. Därför är det viktigt att få bort profiterna på det kapital som erfordras och göra slut på privatbankernas, de privata kreditinstitutens, försäkringsoch fastighetsbolagens miljardvinster på utlåning av kapital till bostadssektorn. Boendekostnadsoch bostadsfinansieringsutredningarna konstaterade för några år sedan att en rimlig kapitalkostnad förutsatte en kapitalkostnadsprocent i nyproduktionen som understeg två procentenheter. Många förslag har både tidigare och senare gått ut på att billigare pengar till bostadsoch samhällsbyggandet är ett måste för att hyrorna i nyproducerade bostäder skall kunna hållas på en socialt acceptabel nivå. Vi har haft olika finansieringssystem, och f. n. diskuteras bl.a. en ny form av paritetslån, utiämningslån och reallån. Hyresgäströrelsen föreslår som bekant ett nytt långsiktigt lånesystem, som bygger på principen om omfördelning av kapitalkostnaderna över tiden och att en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank lånar ut pengarna till bostadsbyggandet. I den ”vitbok” som hyresgäströrelsen i dag översänt till riksdagsledamöterna påminner man om statens övergripande ansvar för en finansiering som kan ge billigare hyror inte minst i nyproduktionen. I avvaktan på utredningsförslag om t.ex. en övergång till indexanknutna lån — reallån — till mycket låg ränta eller andra låneoch finansieringssystem som kan få den av oss efterfrågade effekten är det, som vi från vpk tidigare framhållit, nödvändigt att nu vidta vissa åtgärder som kan klara de akuta svårigheterna med alltför höga boendekostnader. Bostadsbyggandets finansiering, villkoren för samhällets stöd till bostadssektorn har, som jag redan sagt, avgörande betydelse för framtidens bostadspolitik. Samhällsinsatser på detta område betyder mest för att åstadkomma lägre boendekostnader. De bostäder som byggs är dyra investeringar för samhället och för de enskilda människorna. De skall 7 Riksdagens protokoll 1981/82:140-144 användas i flera årtionden. Därför är det viktigt att få bort profiterna på det kapital som erfordras och göra slut på nuvarande förhållanden. Om man accepterar bostaden som en social rättighet och inte en marknadsvara, måste bostadssektorn brytas ut och särbehandlas då det gäller finansieringen. Kravet på en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank för totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar är lika aktuellt nu som under hela efterkrigstiden. Det är också hög tid att nu stoppa upptrappningen av räntan och förlänga amorteringstiden för bostadslånen till de allmännyttiga bostadsföretagen. Herr talman! I det betänkande från civilutskottet som vi nu behandlar förutsätts att man inom regeringens kansli ytterligare skall pröva frågan om finansiering av bostadsbyggandet och de förslag som förs fram i socialdemokratiska och moderata motioner.

Vpk-förslaget till totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar genom en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank skall enligt utskottet inte bli föremål för någon prövning i regeringskansliet. Jag beklagar, herr talman, att inte ens socialdemokraterna i utskottet funnit skäl att behandla vår motion mera positivt.

Det är förvånande att man i det sammanhanget inte ens på socialdemokratiskt håll i utskottet vill vara med om att vårt förslag tillsammans med de andra förslag som väckts på bostadsfinansieringens område föranleder en utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 1625, yrkande 3.

Herr talman! Vi har alldeles nyligen haft en bostadspolitisk debatt i kammaren, där vi diskuterat byggandets omfattning och de villkor under vilka byggandets finansiering äger rum osv. Detta gör att det inte finns någon anledning att ta upp en ny diskussion om detta. Jag vill bara konstatera att Tore Claesons anförande inte innehöll några som helst nya argument. Vi har hört argumenten tidigare. Vad vi behandlar i det här utskottsbetänkandet är motioner som rör bostadsfinansieringens utformning och organisation. Det har pågått ett arbete inom bostadslånekommittén som varit inriktat på att finna en form för ett mer enhetligt och rationellt system för bostadsfinansieringen. Och vi har i utskottet enats om att avstyrka de motioner som väckts, i vetskap om att bostadslånekommitténs förslag bearbetas inom regeringen och att varianter på det också diskuteras. Jag vill, herr talman, därmed yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara till Kjell Mattsson säga att det väl inte var riktigt när han sade att utskottet har avstyrkt de motioner som har väckts. Beträffande två av motionerna, 1985 och 2061, har ju utskottet förutsatt att de skall bli föremål för behandling i regeringskansliet då det gäller fortsatta överväganden på de här områdena. Däremot har utskottet ställt vpkmotionen, som också behandlar de här problemen, vid sidan och avstyrkt bifall till den.

Herr talman! I betänkande nr 30 behandlar civilutskottet ett antal motioner som berör 136 a § byggnadslagen. Paragrafen gäller det s.k. kommunala vetot vid lokalisering av anläggningar som har betydelse för hushållningen med mark och vatten. Märta Fredrikson och jag har väckt en motion, där vi hemställer att samtliga led i uranhanteringen skall bli föremål för prövning enligt detta lagrum. I dag prövas byggandet av atomkraftverk och upparbetningsanläggningar, däremot inte brytning av uran, mellanlagring eller slutförvaring. Vi menar att hela kedjan borde bli föremål för samma typ av prövning. Vi är medvetna om att praxis hos regeringarna har varit densamma som vi föreslår i motionen. Man har nämligen tillåtit kommunerna att pröva ansökningar enligt 136 a § byggnadslagen. Vi menar att det då vore riktigt att man också såg till att lagstiftningen utformades i enlighet med den tillämpning som nu har blivit praxis. Därför hemställer vi i vår motion att denna förändring skall göras utan att man avvaktar den övriga, mer genomgripande översyn av 136 a § byggnadslagen som pågår inom regeringens kansli. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr2 till utskottets betänkande.

Herr talman! Det har skett en omfattande strukturomvandling inom svensk skogsindustri. Många små enheter inom skogsindustrin har nedlagts. Som en följd av detta har stora problem uppstått på berörda orter. Tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen erfordras för etablering och utvidgning av skogsindustriell verksamhet. Det har blivit något av praxis att tillstånd i flera fall har förenats med krav på nedläggning av annan enhet.

Vi menar att när sådana fall är aktuella måste de samhällsekonomiska värderingarna också beaktas vid tillståndsprövningen. Många av de fabriker som nedlagts skulle säkert ha kunnat räddas, om överföringen av deras virkesfångst till andra enheter inte blivit något av praxis. Med anledning av detta bör, enligt vår uppfattning, en omarbetning i detta avseende göras av 136 a § byggnadslagen. När det gäller vpk-förslaget om en sådan omarbetning anser utskottet att de överväganden som man förutsatt liksom de bedömningar som aviserats i en proposition, 1980/81:130, skall täcka även de frågeområden som vpk berört i motionen. Sedan anför man att det har uppgetts att undantag gjorts från av motionärerna angiven praxis med hänsyn till t.ex. regionalpolitiska överväganden och att det därför inte finns anledning för riksdagen att begära något förslag i frågan. Då inga sådana exempel angetts i utskottsbetänkandet vill jag gärna fråga utskottets företrädare om de nu kan ge några sådana exempel. Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 326. I motion 1558 av Kjell Mattsson och Märta Fredrikson tar motionärerna upp problem och för fram förslag som vpk i olika sammanhang har aktualiserat. Ett bifall till motionsförslaget om en obligatorisk tillståndsprövning enligt 136 a § byggnadslagen skulle ge kommunerna större möjligheter att exempelvis förhindra förvaring av atomsopor i berggrunden med alla risker som är förknippade med detta. Även om det, som Kjell Mattsson nyss har framhållit, i praktiken i några fall har blivit så att kommunerna fått pröva den här frågan, borde det hinder som finns rent formellt — genom bristen på klartext — undanröjas. Jag yrkar därför bifall till reservation 2.

Herr talman! I motionerna 2067 och 2018 tar vi moderater upp frågan om ändring av 136 a § byggnadslagen. Det är en gammal fråga. Alltsedan lagen tillkom 1972, då det angavs att det var en provisorisk lag som stiftades, har vid olika tillfällen ändringar av lagen diskuterats. I vissa fall har också frågan uppkommit om lagen över huvud taget behövs i sin nuvarande utformning. Vi har i motionerna pekat på att koncessionsnämnden bör få en starkare ställning visavi regeringen, att regeringsbeslut skall påkallas endast efter underställning, att det bör övervägas om ett koncessionsnämndsbeslut skall vara bindande för den efterföljande planläggningen och att möjlighet bör öppnas att begära förhandsbesked i de här frågorna. Utskottet har pekat på att det sedan en tid tillbaka har pågått överväganden inom olika departement om ändringar och justeringar av lagen. Därför, säger utskottet, är motionärernas önskemål i stort sett tillgodosedda. Jag delar inte den uppfattningen. Den här frågan har diskuterats tidigare, och ingenting tycks hända. Speciellt med tanke på att flera utskott är inblandade vore det värdefullt om riksdagen gjorde en direkt begäran hos regeringen om förslag. Därför har vi moderater i civilutskottet i reservation 1 gjort en sådan framställning om förslag. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1, som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Redan när lagen infördes för över tio år sedan var man på det klara med att den skulle vara ett provisorium. Lagens nummerbeteckning tyder också på det. Efter hand har lagen tillförts nya inslag som täcker större områden. Den är inte bra utformad, och det finns brister som har påtalats tidigare. Det har gjorts försök att göra om lagrummet, som det heter. Det finns en särskild promemoria om det. Det visade sig då att det var många intressen inblandade, och man ville överväga frågan ytterligare innan man kunde lägga fram ett förslag till en mera slutlig lösning. Alla de tre yrkanden som finns med i betänkandet — att koncessionsnämnden skall ges en stark ställning visavi regeringen, att tillstånd till nyetablering och utvidgning av skogsindustriell verksamhet inte skall förutsätta att sökandens förbrukning av råvara inte ökar och att anläggningar i alla led av uranhanteringen inte skall få byggas utan tillstånd av regeringen — har diskuterats i skilda sammanhang. Inom utskottet har vi inte gått in på själva sakfrågan, därför att vi hoppas att en slutlig utformning av lagen på detta område är att vänta. Därför har vi avstyrkt yrkandena utan att granska deras sakliga innehåll. Vi avvaktar alltså ett förslag. Då kan vi belysa de här frågorna med utgångspunkt i den lösning som där föreslås. Med hänsyn till det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman!

Jag vill i det sammanhanget erinra om att man nu i 10-15 års tid diskuterat frågan om en ny byggnadslagstiftning, och fortfarande tror jag ingen med bestämdhet vågar säga när vi får de nya bestämmelserna på det här området. Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till vpk-motionen. Alldeles bortsett från om och när det kan komma några förslag vill vi att man redan nu skall göra ett sådant uttalande som vi föreslår.

Herr talman! Till näringsutskottets betänkande nr 25 har vi socialdemokrater fogat en reservation, och denna vår reservation bygger på en motion som väckts under årets riksmöte. Det har också väckts en del motioner tidigare i denna fråga. Även justitieutskottet har behandlat denna för oss socialdemokrater så viktiga fråga som gäller just etableringskontroll och branschregister. Vi vet att samhället i dag har en rad möjligheter att ingripa i och reglera det privata näringslivet. Principen om näringsfriheten förhindrar dock samhället att påverka företagens handlande. Mot bakgrund av problemen med etablering av icke seriösa företag, med mindre nogräknade entreprenadföretag och med ”okynnesföretagande” av skattetekniska skäl har en delvis ny syn på relationerna mellan samhället och företagen börjat tränga fram. Det är inte längre helt klart att principen om den fria etableringsrätten kan upprätthållas. När väsentliga samhällsintressen kräver det, bör en etablering kunna förhindras. Med utvecklingen under senare delen av 1970-talet har kraven på någon form av etableringskontroll blivit fler och starkare. Det finns flera skäl bakom dessa krav. Ett viktigt sådant är samhällets behov av inkomster genom beskattning. Den snabbt ökande etableringen av icke seriösa företag motverkar i olika avseenden det målet. Den stora floran av icke seriösa företag innebär också ett hot mot den seriösa företagsverksamheten. Flertalet företag och enskilda näringsidkare bedriver dock sin verksamhet i seriösa former. Inom de fackliga organisationerna reses krav på införande av branschregister och etableringskontroll. Många av de anställda i icke seriösa företag upplever att företagen slarvar med inbetalning av bl.a. skatter och sociala avgifter. Vi vet genom tidigare utredningar att endast 50 av 1000 företag inom städbranschen kan bli medlemmar i en arbetsgivarorganisation, därför att dessa företag inte följer avtal och lagar som gäller på arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater har således ställt en del krav på etableringskontrollen, och vi anser att man bör allvarligt överväga vilka kriterier som skall ställas upp för att en ansökan om etablering skall beviljas och vilka krav som skall uppfyllas av företagen för att etablering skall beviljas och vilka krav på utbildning som skall ställas. Det är många av dessa frågor som tagits upp i våra motioner om etableringskontroll och branschregister. För att vi skall få en tillfredsställande lösning måste det införas ett branschregister och en etableringskontroll. Det är mot denna bakgrund som vi har krävt att en parlamentarisk utredning med starkt fackligt inflytande snarast skall tillsättas. Utredningen skall, menar vi, kunna lämna förslag om branschregistrens och etableringskontrollens utformning. I sammanhanget är det viktigt att slå fast med vilken nonchalans den borgerliga regeringen i budgetpropositionen, den del som avser handelsdepartementets område, behandlar frågan om etableringskontroll för städbolag. Det finns faktiskt ett klart riksdagsuttalande i den frågan, och en riksdagsskrivelse har också gått till regeringen, men handelsministern anser sig inte ha funnit något skäl att vidta åtgärder med anledning av den skrivelsen. Det ser vi socialdemokrater som en uppenbar nonchalans. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Begreppet näringsfrihet är omvärvt med åtskillig romantik och även en hel del hyckleri. Det är nämligen inte så att det kapitalistiska samhällets verklighet bjuder på näringsfrihet för alla, utan det är ofta näringsfrihet för den starkare. De som vill nyetablera kan alltför ofta förhindras i denna sin strävan av starkare krafter som eftersträvar monopolisering eller olika former av kontroll över marknaden. Men det finns också en annan form av romantik som har visat sig vara lika farlig. Det är den överdrivna tolkning av det borgerliga frihetsbegreppet som har brett ut sig när det gäller företagsverksamhet. De borgerliga krafterna i samhället har aldrig haft något emot och har fortfarande ingenting emot att inskränka friheten mycket kraftigt för andra kategorier medborgare — det må gälla allting från fackföreningar till cyklister. Det står i väldigt skarp kontrast till den släpphänthet som man alltid har visat och den romantiska verklighetsförfalskning som man alltid har ägnat sig åt när det gäller företagsverksamheten. Den som erinrar sig den klassiska PHM-propagandan efter andra världskriget minns hur Skattebetalarnas förening på den tiden beskyllde Ernst Wigforss för att organisera ett försök till stöld, som man sade.

Nåväl, denna något snabba historiska exposé tjänar till att visa litet grand på vilken anda som etablerades i samhället, vilken atmosfär som etablerades av högerkrafterna kring problemen med näringsverksamheten och dess relation till olika mer eller mindre tvivelaktiga ekonomiska aktiviteter. Vad vi har sett är ju just hur den typen av dålig samhällsmoral, som på sin tid predikades och upphöjdes till allmän borgerlig moral, har varit så att säga en moralisk skyddsmantel för den allt starkare ekonomiska brottsligheten. Det har nu gått så långt med den ekonomiska brottsligheten att man faktiskt kan påstå, utan att göra sig skyldig till någon egentlig överdrift, att det finns en attityd av resignation hos myndigheterna när det gäller möjligheterna att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Varför har det blivit på det sättet? Jo, därför att väsentliga delar av denna brottslighet hänger så nära samman med möjligheterna att missbruka näringsfriheten, att göra manövrer som är tillåtna enligt gällande bestämmelser och utifrån den rådande lagstiftningen om näringsfrihet, så att man kan undandra det allmänna vad det allmänna rimligen skulle ha rätt till. Det är därför hög tid — som Birgitta Johansson redan har påpekat — att ställa hela näringsfrihetsbegreppet under diskussion.

Den ekonomiska brottsligheten har, som jag nämnde, nu nått en sådan omfattning att man inte gärna med någon realism kan påstå sig ha möjlighet att komma åt den med mindre än att man också, naturligtvis tillsammans med andra åtgärder, är beredd att skärpa kraven för näringsutövaren. Genom ett införande av etableringskontroll, framför allt då i s.k. kritiska branscher, skulle ju samhället och myndigheterna ges en långt större möjlighet att ingripa mot personer som ur allmän synpunkt är olämpliga som självständiga näringsidkare. Och man skulle få denna möjlighet innan de här personerna, som ju sprider vanrykte över de hederliga näringsidkarna, hade hunnit missbruka gällande regler och innan de hade nått den eftersträvade konkursen eller vad det nu handlar om. Man skulle alltså ha kunnat ingripa innan samhällets förlust hade varit ett faktum. Vpk förordar därför ånyo en utredning av frågan om etableringskontroll efter vissa i den aktuella motionen angivna riktlinjer. Till dessa riktlinjer hör att för all nyetablering av näringsverksamhet som medför bokföringsplikt skall näringsidkaren vara skyldig att göra anmälan till en registermyndighet, lämpligen länsstyrelse. Det skulle även gälla för aktiebolag som hittills inte bedrivit verksamhet. Skyldighet att göra anmälan skall även föreligga vid ändring av verksamhet. Till en sådan anmälan borde fogas bevis om att skyldighet att söka B-skatt, anmälan för debitering av sociala avgifter och mervärdeskattregistrering fullgjorts, liksom övriga jämförbara skyldigheter. Inom kritiska branscher skall också enligt vår mening föreligga skyldighet att avvakta tillstånd innan verksamheten startar. Till ansökan bör i sådana fall fogas uppgifter om tidigare verksamhet, om huruvida den sökande har skulder till staten, liksom andra uppgifter som kan vara av betydelse för bedömande av sökandens allmänna lämplighet att bedriva näringen i fråga. Saknar den sökande erfarenhet av bokföring och annan erfarenhet av att bedriva egen verksamhet skall krävas att han eller hon visar att man genom avtal med bokföringsbyrå eller på annat godtagbart sätt har ordnat dessa frågor. Inom de branscher där konsumentintressen gör sig starkt gällande skall även krävas att sökanden innehar den auktorisation som branschen kräver; exempel härpå utgör fastighetsmäklare, revisionsbyråer, hantverkare m.fl. Om verksamheten upphör bör det också anmälas. Anmälningsskyldigheten skall, menar vi, åvila enskild, styrelse för aktiebolag och annan juridisk person, liksom bolagsman i handelsbolag. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till vpkmotionen 1583.